Herr talman! Herr Höbinette har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att staten tar det ekonomiska ansvaret för att bevara ett urval av våra kulturhistoriska byggnader. Statens stöd till vård av byggnadsoch fornminnen kanaliseras flera olika vägar bl.a. genom anslag ställda till riksantikvarieämbetets och statens historiska museums förfogande. Ett mycket betydande statsstöd utgår genom arbetsmarknadsverket. Vidare anvisas statsbidrag ur särskilda lotterimedel. Riksantikvarieämbetet har inflytande även över fondmedel som står till Vitterhetsakademiens förfogande. En kalkyl visar att budgetåret 1969/70 ca 19 milj.kr. av statliga driftbudgetmedel och lotterimedel stod till förfogande för kulturminnesvård, varav en stor del avser byggnadsminnesvård. Till detta kommer kostnaderna för underhåll av de kulturhistoriska byggnader som staten äger. Staten har således ett betydande ekonomiskt ansvar för att bevara kulturhistoriska byggnader. Den framtida utformningen av samhällets kulturminnesvård utreds för när varande av 1965 års museioch utställningssakkunniga, som väntas avge sina förslag nästa år. Finansieringsproblemen rörande restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader övervägs även av saneringsutredningen. Jag vill erinra om att riksdagen under denna höstsession med anledning av motionerna 1: 266 och II: 303 samt I: 747 och II: 863 om statligt stöd till saneringen av Gamla Stan i Stockholm kommit in på frågan om de statliga insatserna på kulturminnesvårdsområdet. Utskottet avstyrkte mot bakgrund av pågående utredningsarbete både de motioner som förordade statsanslag till saneringen och de som föreslog att riksdagen skulle göra ett uttalande om statlig medverkan. Riksdagen följde utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Ingvar Carlsson för svaret, kanske inte så mycket för svarets innehåll som fastmera för att jag över huvud taget har fått ett svar i detta hektiska slutskede av riksdagen. Jag vill i korthet teckna bakgrunden till vad som föranlett min interpellation. Jag känner faktiskt en ganska stor oro för den framtida utvecklingen på kulturminnesvårdens område. Jag lever själv i en trakt mitt i hjärtat av Uppland där det runtomkring finns byggnader av denna karaktär, och jag tycker att det vore tragiskt om de skulle försvinna på sikt så att kommande generationer inte skulle få möjligheter att titta på dem och uppleva den tidsålder som de återspeglar. Oron grundar sig på att dessa byggnader för närvarande i mycket mycket stor utsträckning underhålls genom en skilt initiativ. Dessa fastigheter är i rätt stor utsträckning knutna till jordbruk, och så länge jordbruket gav en så pass god avkastning att ägarna kunde avsätta vissa medel för underhåll och reparation av dessa gamla kulturhistoriska byggnader gick det an. Men vi vet att jordbruket nu har kommit in i ett helt annat skede, där varje bonde kämpar för livet för att över huvud taget kunna klara den ekonomiska bördan. Då är det helt orimligt att tänka sig att dessa kulturhistoriska byggnader skulle kunna underhållas på det sätt som krävs om de skall bevaras för framtiden. Om vi går till stadsmiljöerna — som jag dock känner till litet sämre — föreställer jag mig att de hyresregleringar vi haft under många år har medverkat till att inte tillräckliga medel har kunnat kanaliseras till underhåll av dessa miljöer. Men, herr statsråd, vi är skyldiga kommande generationer de offer som det innebär att via statsbudgeten klara av detta underhåll! Beträffande stadsmiljöerna vill jag också hänvisa till herr statsrådets eget livoch husorgan Aftonbladet, som på kultursidan i sitt fredagsnummer hade en redogörelse för ”lex Malraux”, alltså den gamle kulturministerns sätt att i Paris tackla problemen när det gäller sådana hus och miljöer som bör bevaras åt framtiden. Det är en mycket läsvärd artikel, och det är ett efterföljansvärt exempel som där beskrivs hur man kan reda upp dessa frågor. Om jag sedan går till statsrådets svar, så är det faktiskt i sig ganska vilseledande. Statsrådet säger att under budgetåret 1969/70 har ca 19 miljoner kronor kanaliserats till kulturminnesvården, men om man ser efter hur det verkligen förhåller sig med dessa pengar blir man inte särskilt uppbyggd. För vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader utgår sammanlagt 348 000 kronor. Förra året var beloppet 333 000 kronor. Uppräkningen är sålunda mycket liten. Och dessa 348 000 kronor skall räcka till att avlöna vaktmäs tare vid de kulturhistoriska byggnader som upplåts åt allmänheten, till arvoden åt vissa tekniska specialister samt faktiskt också till bidrag för att restaurera kyrkor. Statsrådet hänvisar också till att man utöver detta lilla anslag på 348 000 kronor disponerar lotterimedel för samma ändamål. Ja, man har i varje fall fått löfte om 1 miljon i lotterimedel, men i praktiken har det aldrig blivit så mycket. En stor del av dessa pengar går åt till inköp av fasta fornlämningar och kan — väl att märka — inte tilldelas någon enskild person för upprustning av något minnesmärke. Jag skall härefter ta upp AMS-medlen, som är den största posten i detta sammanhang. Inrikesministern, som också är närvarande, kan kanske också verifiera det förhållandet att man inom arbetsmarknadsverket inte ser som sin uppgift att utföra kulturvårdande arbete utan att man där vill bedriva arbetsmarknadspolitik. Dessa medel sätts därför in där de behövs från arbetsmarknadssynpunkt, icke så mycket med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Men hur går det då med kulturminnesvården inom andra områden? Jag vill i detta sammanhang återigen peka på min egen hemtrakt och t.ex. på Skåne — Över huvud taget på sådana områden som är sysselsättningsmässigt överhettade eller som åtminstone inte kräver arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hur får man pengar inom sådana områden? Det är där som de stora bristerna finns. Jag har med det anförda försökt klarlägga att uppgiften att 19 miljoner kronor disponeras för detta ändamål är en smula vilseledande. Jag har inte betvivlat att summan i och för sig är riktigt framräknad, men omnämnandet av den ger lätt den okritiske den uppfattningen att stora medel utgår för detta ändamål. I själva verket anslås det inte så mycket pengar för direkt kulturvårdande åtgärder till förmån för sådana byggnader som jag nu talar om. Statsrådet nämnde vidare de utred ningar som pågår. Det är ett känt förhållande för oss som arbetat några år i detta hus att utredningar brukar användas som förevändning för att man inte kan göra något så länge de pågår. Jag är inte så säker på att det gäller i detta fall, herr statsråd. Ser vi på de två utredningar som arbetar så finner vi att saneringsutredningen enligt sina direktiv inte behöver ta hänsyn till kulturhistoriska motiv utan har att försöka få fram särskild expertis för bedömande av vissa frågor och därför inte kommer att syssla med de problem jag avser. Den andra utredningen, MUS 65, har i huvudsak i uppdrag att skapa en organisation för den statliga kulturminnesvården. Detta är bra i och för sig men berör ingalunda kärnpunkten i det jag menar. Det kan hända att min interpellation är illa utformad och inte analyserar problemet tillräckligt klart och att detta är orsaken till att jag inte fått ett tillfredsställande svar. Jag vidhåller fortfarande att den enda möjligheten att för kommande generationer rädda de byggnader som den enskilde inte längre orkar med att underhålla eller vårda på önskvärt sätt är att göra upp en förteckning över ett urval sådana byggnader och göra ingripanden med hjälp av medel från statsbudgeten. Jag ser ingen annan råd.

Herr talman! Herr Kaijser har frågat mig om jag vill lämna en redovisning av vilka möjligheter som funnits att på kortare och längre sikt placera dem som erhållit arbetsmarknadsutbildning och i vilken utsträckning det har förekommit att en elev erhåller utbildning i två eller flera yrkesområden efter varandra utan att kunna placeras i arbete. Av numera tillgänglig statistik kan man utläsa att antalet påbörjade utbildningar under en tidsperiod är större än det antal enskilda personer som inträder i arbetsmarknadsutbildning under samma period. Under budgetåret 1969/ 70 var antalet påbörjade utbildningar ca 75 000 medan antalet individer som påbörjade utbildning var ca 68 000. I ett antal fall påbörjade således samma person mer än en kurs under ett och samma budgetår. Detta skulle som interpellanten påpekar kunna tyda på svårigheter för en grupp elever att få arbete efter avslutad utbildning. Nu fattas emellertid i vissa fall beslut i utbildningsärenden stegvis så att varje etapp i utbildningen beslutas för sig. Vid en statistisk redovisning kommer dessa etapper att framstå som skilda kurser medan det i själva verket är flera steg i en enhetlig utbildning. En sådan enhetlig utbildning kan exempelvis för en och samma person omfatta först en informationsoch utredningskurs, därefter en förberedande teoretisk utbildning och slutligen egentlig yrkesutbildning, som även denna kan ske i flera steg. Enligt vad jag inhämtat från arbetsmarknadsverket är det ytterst få personer som erhållit arbetsmarknadsutbildning inom två eller flera yrkesområden efter varandra utan att kunna placeras i arbete. Vad beträffar möjligheterna att få arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning föreligger nu redovisning för de 35400 personer som avslutade sin utbildning under första halvåret i år. Alla som avslutat utbildningen har inte kunnat följas, men enligt lämnade anställningsuppgifter fortsatte av de personer som genomgått en yrkesinriktad utbildning 1700 med annan utbildning, och av återstoden har 78 procent erhållit anställning högst en månad efter det utbildningen avslutats. 10 000 personer slutförde en ej yrkesinriktad utbildning. Enligt lämnade anställningsuppgifter fortsatte 4800 av dessa annan utbildning, och av återstoden hade drygt 40 procent erhållit anställning efter högst en månad. Av det totala antalet personer som avslutade utbildning och som lämnat uppgifter var det endast ca 1250 per

Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra mitt tack för det svar som jag har fått på interpellationen. Svaret lämnar ju en del uppgifter — bl.a. den uppgiften att det är så pass många som fortsätter i en stegvis fortgående utbildning på olika yrkesområden. Ändå måste jag säga att jag inte är alldeles tillfredsställd med svaret. Det kanske beror på att interpellationen inte tillräckligt klargjort vad jag syftade till. När jag skrev att jag även Öönskade veta hur man på sikt hade lyckats placera vederbörande tänkte jag på i hur stor omfattning de var kvar i det yrke för vilket de fått utbildning. Det är en fråga som jag varit inne på vid olika tillfällen, när vi behandlat arbetsmarknadsverkets stat. År 1967 skrev utskottet att det i samråd med statskontoret inom arbetsmarknadsstyrelsen pågår uppläggning av ett program för fortlöpande uppföljning av omskolningsverksamheten. Programmet syftar till att följa resultaten av omskolningen i varje särskilt fall viss tid efter utbildningens slut. Undersökningarna planeras på sådant sätt att de kan byggas ut med långtidsuppföljning. År 1968 — det är den närmaste uppgift i varje fall jag har fått — lämnades en redogörelse över hur det hade blivit med yrkesverksamheten för dem som 1963 fått yrkesutbildning.

Det finns alltså bland dem säkerligen ganska många som fått arbetsmarknadsutbildning inom ett nytt område. Arbetsmarknadsverket säger att det är ytterst få som erhållit arbetsmarknadsutbildning inom två eller fler yrkesområden utan att kunna placeras i arbete. Det är möjligt att det är så, om man går ut ifrån att varje placering — även om den är kortvarig — skall räknas såsom arbete. Det ger emellertid inte något svar på frågan om hur många det är som efter kortvarig arbetsperiod inom ett yrke får ny utbildning. Det var egentligen den frågan som jag hade tänkt att jag skulle kunna få svar på. Jag skall dock gärna erkänna att min fråga var oklart formulerad i det avseendet. Arbetsmarknadsverket får ju ofta kritik för sin verksamhet. Det får kritik från en del av dem som får arbetsmarknadsutbildning och som inte kan få något arbete sedan, det framgår av statsrådets svar även om det inte förefaller att vara så många. Svaret innehåller ändå vissa reservationer ty det står: ”Av det totala antalet personer som avslutade utbildning och som lämnat uppgift — — —.” Det är ju svårt att veta om alla har lämnat uppgift. Arbetsmarknadsverket får också kritik från annat håll därför att man menar att en del av denna arbetsmarknadsutbildning är illa planerad. Verket tar inte från början reda på om det finns arbete för dem som får genomgå sådan utbildning. Det verkar som om det vore väsentligare att ge utbildning i stor utsträckning. Man tycks tänka mindre på om den leder till arbete. Det är alltså viktigare att vara produktiv i utbildningen än effektiv i verksamheten därefter. Ytterligare kritik brukar också riktas mot arbetsmarknadsverket för att man inte tar reda på om vederbörande verkligen är intresserad av att ta det arbete som utbildningen är avsedd för.

Jag kan här anföra ett exempel. För respiratorvakter anordnades en kurs som många genomgick. Men när man sedan skulle försöka att få dem som genomgått kursen att åta sig arbetet, önskade mycket få göra det. Kursen som var anordnad under lämplig tid och som gav en hygglig ersättning var trevlig att gå på, men arbetet självt, som inte alla gånger är så intressant och roligt och som skall utövas vid alla tider på dygnet, var kanske inte fullt lika trevligt. Arbetsmarknadsverket har många olika uppgifter — en del av social natur som naturligtvis kommer att medföra kostnader som vi inte kan komma ifrån. Andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör bedömas ur samhällsekonomisk synpunkt och vara samhällsekonomiskt motiverade. Ur den synpunkten är det angeläget att man verkligen försöker följa upp dem för att se om den utbildning som har lämnats får ett bestående värde. Man kan ibland fråga sig vad det beror på att bara en tredjedel är kvar efter tre år inom den yrkesfamilj det gäller. Naturligtvis kan det vara besvärligt att få ett lämpligt arbete, Yrkesrådgivning är säkerligen en mycket svår sak. Dessutom kan givetvis den omstrukturering av näringslivet som hela tiden pågår medföra att den arbetsuppgift för vilken en person blivit omskolad försvinner och han därför återigen blir ställd utanför och måste få en ny utbildning.

Det kan ju bidra till att resultatet inte helt blir det som man skulle önska. Herr talman! Det har varit av intresse för mig att ställa denna fråga till inrikesministern innan jag slutar min verksamhet inom ett område som har hört till mina uppgifter under de senaste åren. Jag ber än en gång att få tacka inrikesministern för svaret.
Herr talman! Detta kanske är det sista tillfälle som herr Kaijser och jag har att diskutera med varandra. Jag har alltid tyckt att det har varit stimulerande att utbyta tankar med herr Kaijser — det har vi gjort på flera skilda områden. Om jag får knyta an till den viktiga fråga som herr Kaijser nu har tagit upp vill jag emellertid understryka att vi naturligtvis redan från början får utgå från att den utbildning man har inte garanterar att man får ett arbete inom det yrke som man har tänkt sig. Frågan om huruvida de som har genomgått en yrkesinriktad utbildning i arbetsmarknadsstyrelsens regi sedan verkligen kommer att arbeta inom just det område som de har tänkt sig kan jag tyvärr inte ge besked om. För ett par år sedan anslog vi medel för att möjliggöra forskning kring arbetsmarknadsfrågor av olika slag. I vad mån man har lyckats att verkligen ge en utbildning som svarar mot de faktiska möjligheterna till en arbetsinsats framöver är en sak som man nu försöker klarlägga inom forskningen. Egentligen skulle man vilja utvidga herr Kaijsers fråga till att gälla hela vårt utbildningssystem. Vågar man säga att den utbildning som ges via arbetsmarknadsstyrelsen skulle slå slint i högre grad än den utbildning som ges i det reguljära skolsystemet, via högskolor osv. Jag är inte alldeles övertygad om att man vid en jämförelse skulle komma till det resultatet. Eftersom en del inte har lämnat någ ra uppgifter och man sålunda inte helt har kunnat följa upp undersökningen kan man naturligtvis känna sig litet osäker i fråga om de siffror som jag har angivit. Men jag tycker att talen i stort ger ett intryck av att man har lyckats tämligen väl med att bereda arbetsuppgifter åt dem som utbildats. Frågan uppkommer då om de hade kunnat få dessa jobb utan utbildningen, och det kan väl i något fall antas att så skulle ha varit fallet. I frågan huruvida de som genomgått utbildning verkligen är beredda att ta en anställning hade herr Kaijser tydligen nedslående erfarenheter. Jag hoppas att vad han talade om förekommer i rätt begränsad utsträckning. Nu görs försök att genom anlagsundersökningar få utrönt i förväg om vederbörande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och således ha glädje av den. Jag medger gärna att det naturligtvis är en svår uppgift. Ganska många människor har fått avslag hos arbetsmarknadsverket när de gjort framställningar om viss utbildning. De som överklagat har ibland till och med begärt att få träffa det ansvariga statsrådet för att diskutera igenom saken. Jag vågar inte säga att arbetsmarknadsverkets personal i alla situationer kunnat göra den rätta bedömningen — naturligtvis kan det förekomma fel — men å andra sidan vill jag också säga att många av dem som önskar utbildning egentligen inte har realistiska föreställningar om vilka möjligheter som kan påräknas. Och det är rätt naturligt. De har inte insikter i det yrkesområde dit de vill söka sig. De ser inte hur hård konkurrensen är, men de har kanske en verklig åstundan att syssla med ett visst arbete. De kan inte rätt bedöma sin situation. Därför är det uppenbart att det här är fråga om en ganska grannlaga uppgift för verkets personal. Man får därför inte utan vidare säga att arbetsmarknadsverkets tjänstemän skulle inta en högdragen eller avvisande attityd. Ibland kan det vara väldigt svårt för den utbildningssökande att acceptera en bedömning, hur realistisk och riktig den än är, och då vill vederbörande kanske söka felet hos någon annan än sig själv.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för de ytterligare synpunkter på denna fråga som han gav i sitt senaste inlägg. Det gäller här en fråga som har diskuterats rätt mycket man och man emellan ute i landet. Jag har hört en kurator säga att omskolningen har blivit någonting av vår tids socialhjälp. Kan man inte göra någonting annat, går man på en omskolningskurs. Efter kursen är det kanske inte så noga med att man får något arbete. I motiveringen till min interpellation hade jag skrivit någonting om att man möjligen kunde ta bort den kritik som i detta avseende har riktats mot omskolningskurserna. Jag tror nämligen inte att man helt kan det. Jag tycker att statsrådets svar tyder på att han anser att kritiken är i stort sett oberättigad, vilket givetvis i och för sig är bra. Jag har emellertid också med tillfredsställelse konstaterat att statsrådet har en mycket balanserad inställning till det hela och inser arbetsmarknadsverkets svårigheter att rätt fullgöra sina uppgifter vilket kan förklara den kritik mot verket som har förekommit. Jag vill avsluta mitt anförande med att än en gång tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att diskussionen har varit givande.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat mig om jag vill medverka till att generösare flyttningsbestämmelser åstadkoms för arbetskraft ute i landet som önskar ta anställning i stödområdet samt till att ökad upplysningsverksamhet bedrivs i detta ärende. Sedan den 1 juli 1965 gäller att flyttningsbidrag i form av respenning och bortavistelsebidrag kan utgå till den som har kvalificerad yrkesutbildning och som har fått stadigvarande anställning i yrket vid nyetablerat eller utvidgat industriföretag i ort inom stödområdet. Sådant regionalpolitiskt betingat flyttningsbidrag utgår i motsats till vad som annars är fallet oberoende av om sökanden är arbetslös eller riskerar bli arbetslös och oberoende av varifrån han flyttar. I samband med beslutet under vårriksdagen om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten redovisade jag att bidrag av detta slag dittills hade beviljats i ca 100 fall. För att förstärka flyttningsstödet i samband med den vidgade regionalpolitiska stödverksamheten beslöt riksdagen på förslag av Kungl. Maj:t att även starthjälp skall kunna utgå i dessa fall av regionalpolitiskt motiverad flyttning samt att flyttningsbidrag i de ifrågavarande formerna skall kunna utgå även om arbetstagaren inte skaffar sig arbetet på egen hand, vilket tidigare var en förutsättning. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av verkningarna av det utvidgade stödet till flyttning till stödområdet liksom av det nya regionalpolitiska stödet över huvud taget. Jag är därför inte beredd att föreslå några ändringar av de regler som gäller fr.o.m. den 1 juli i år. ningsbidrag vill jag hänvisa dels till att arbetsmarknadsstyrelsen fortlöpande informerar härom bl.a. i tidningen Arbetsmarknaden, dels till att inrikesdepartementet gett ut en särskild broschyr med information om det förstärkta regionalpolitiska stödet. I denna lämnas upplysningar också om flyttningsstödet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation. Den fråga jag har tagit upp är en detaljfråga i det stora regionalpolitiska komplexet, men jag anser ändå att det är en fråga av betydande räckvidd. Detta har jag också framhållit i min interpellation. Jag utgår ifrån att vi är ense om att vi måste försöka driva en regionalpolitik som leder till bättre balans, alltså en regionalpolitik som förstärker näringslivet och befolkningsunderlaget ute i landet och förhindrar att alltför stora stockningsproblem uppstår på vissa orter med stor befolkningskoncentration. Detta har regeringen också klart uttalat, bl.a. i den proposition om regionalpolitiken som vi behandlade under våren. Ett annat uttalande härom från regeringens sida gjordes i fjolårets statsverksproposition. Eftersom vi alltså numera är ense om den målsättningen vill jag föra resonemanget en bit vidare. Tillgången på arbetskraft är ett av de viktigaste motiven till att företag kan förmås att flytta från stockningsområdena ut till landsorten. Det faktum att det fanns gott om arbetskraft inom jordoch skogsbruket, att det alltså fanns en betydande arbetskraftsreserv i de areella näringarna, var i början av 1960-talet ett mycket starkt lokaliseringspolitiskt argument. Företag som flyttade ut i landsorten fick också mycket snabbt ett kraftigt arbetskraftstillskott. Men nu har arbetskraften inom dessa näringar i landsorten tunnats ut. Vi har inte längre en reserv där på samma sätt som vi hade i början av 1960-talet. Den arbetslösa arbetskraften står ju inte ute i landet och väntar på att ett företag skall komma och erbjuda arbete utan är hänvisad till att försöka få arbete där arbete står att finna, vilket i de flesta fall är i vad vi kallar stockningsområdena. När lokaliseringspolitiken nu sätter in med ökad kraft har vi kunnat konstatera att många företag, ofta större företag, har mött betydande svårigheter på de tilltänkta lokaliseringsorterna därför att man där inte har kunnat få arbetskraft tillräckligt för att börja sin produktion inom rimlig tid. På dessa orter finns fortfarande en betydande dold arbetskraft, och arbetslöshetssiffrorna är också rätt höga. Ett företag som kanske börjar med 50 man i startögonblicket och som om några år räknar med att behöva 100 man eller fler har ändå inte möjlighet att tillräckligt snabbt för att det skall bli lönsamt få erforderlig kärna av yrkeskunnig arbetskraft. Det finns konkreta exempel härpå från Ljusdalsområdet, som har detta problem att brottas med i betydande grad. Skulle det inte vara möjligt att särskilt stimulera den arbetskraft som flyttat ut från en lokaliseringsort att flytta tillbaka när ett företag kommer och vill starta? Vi vet att det finns ett betydande intresse hos folk att flytta åter, om en fast anställning kan erbjudas. Har man varit borta ett eller ett par år, kanske längre tid, uppstår en rad problem och kostnader i samband med en återflyttning. Samhället borde i sådana här speciella fall kunna träda in och stimulera en återflyttning, om ett lokaliseringsföretag står och väntar på arbetskraft men inte genast kan erhålla erforderlig sådan. Vi har många gånger från vårt håll — som inrikesministern känner till — kritiserat den ensidiga flyttningspolitiken. Det har inte skett från den utgångspunkten att vi har velat undan dra den enskilde möjligheten att få arbete när han blivit arbetslös eller möjligheten till valfrihet om han velat ha ett annat arbete än det som kunnat erbjudas honom på hemorten. Den ensidiga satsningen när det gäller den rörlighetsfrämjande politiken bidrar i hög grad till att försvåra den målsättning som vi har haft i fråga om lokaliseringspolitiken, en målsättning som vi ändå är överens om. Under de sista fem åren har flyttningsbidrag utgått till 21 000 personer som har flyttat från stödområdet till AB-länet. Det innebär att vi i betydande utsträckning har understött företag i stockningsområdena under dessa år. Samtidigt som vi medger att detta är ett problem har vi med statens hjälp sänt arbetskraft från Norrland till Stockholmsområdet. Ungefär hälften av dem som har fått statlig hjälp har gått just till AB-länet. Endast ungefär 100 människor har flyttat i motsatt riktning, således från stockningsområdena till stödområdet. För dem som sysslar med lokaliseringspolitik är det svårt att förstå en sådan här utveckling. Man tycker att det borde vidtagas åtgärder för att få en ändring till stånd. Det är anmärkningsvärt att man inte från samhällets sida har angripit detta missförhållande som har pågått under så många år, samtidigt som man ändå har haft den målsättningen att skapa en regionalpolitisk balans. I svaret sägs det att nya bestämmelser gäller från den 1 juli i år, och det är riktigt. Flyttningsstödet till kvalificerad arbetskraft har ökat. Numera kan starthjälp utgå, vilket tidigare inte var möjligt, och även andra förbättringar har åstadkommits. Vi hälsar självfallet detta med tillfredsställelse, men vi anser att åtgärderna är otillräckliga och att problemet bör angripas med hänsyn till den situation vi just nu möter när företag skall lokaliseras. Ett exempel från Jämtland är i hög grad omtalat. Man annonserade efter dem som ville ha arbete i Jämtland och fick 1300 svar eller mer. Hälften kom från jämtlänningar som ville flytta hem, och den andra hälften kom från andra människor som ville vistas i en sådan miljö som Jämtland erbjuder. Det var alltså ett försök att utforska intresset. Jag skulle tro att man skulle få ett liknande svar även i andra län. Om man fortfarande håller fast vid målsättningen borde man underrätta arbetsförmedlingarna om situationen och ge dem möjlighet att samla upp arbetssökande för att ha en reserv den dag ett företag vill lokalisera någon verksamhet till trakten, så att man snabbt kan ange hur många arbetssökande som finns. Jag skulle vilja anföra ett exempel, som kanske har nämnts någon gång tidigare. L M Ericsson sökte för bra många år sedan en ort i Hälsingland där man kunde bygga ut sin produktion av elektrisk materiel — man hade redan en rätt stor produktion i Söderhamn, Man siktade på några kommuner, däribland Delsbo. Kommunalmännen i Delsbo gick ut i en direkt dörrknackaraktion, och för alla som ville ha arbete i en påtänkt fabrik antecknades alla data. Man fick fram 400 personer som var beredda att ta anställning, och enligt vad företagsledningen sedan sade var den undersökningen anledningen till att anläggningen uppfördes just i Delsbo, alltså en typisk jordbrukskommun, där den sedan har utvecklats så att den för närvarande har mellan 200 och 300 anställda. Där hade företaget någonting konkret att rätta sig efter den dag beslut skulle fattas, Någonting sådant borde med arbetsförmedlingarnas hjälp åstadkommas i de regioner där det bedöms vara angeläget att lokalisera nya verksamheter. Sedan skulle jag också önska att den information som nämnts i svaret kunde göras utförligare — den måste nu sägas vara ringa. Jag har sett den broschyr som omnämnts i svaret men har den inte med här. Den riktar sig endast till företagen, och där nämns i några rader att man kan få bidrag för återflyttning av kvalificerad arbetskraft. Skulle man inte kunna rikta en sådan propaganda direkt till arbetskraften? Skulle det vara otänkbart, om vi fortfarande har samma målsättning, att skicka ut en broschyr till alla de 70 000 —80 000 människor som fått starthjälp under senare år och tala om vad vi nu kan erbjuda? En viktig fråga är hur begreppet kvalificerad arbetskraft skall bedömas. Vi har haft den uppfattningen att man med kvalificerad arbetskraft menar sådana som kan åta sig nyckeluppgifter, t.ex. att bli förmän i ett nystartat företag, men inte vanlig yrkesutbildad arbetskraft som exempelvis svetsare. Kunde man ändra den inställningen — och kanske är man beredd att göra det — så att yrkesutbildad arbetskraft i allmänhet kan få flyttningsstöd, skulle det vara en avsevärd hjälp. Jag tycker också att man borde kunna tillämpa samma kriterier för hjälp till flyttning av arbetskraft i båda riktningarna — kravet att vederbörande skall vara arbetslös borde enligt min mening tas bort, om det gäller ett 1lokaliseringsföretag. På så sätt skulle man kunna få ökad effekt av strävandena att åstadkomma en återflyttning från stockningsområdena. Det är nu omöjligt för arbetskraften att få det vanliga stödet vid flyttning från Stockholm, eftersom det inte är brist på arbete där. Kunde man ändra bestämmelserna så, att den faktorn inte vore avgörande, skulle man kanske kunna få effekt av verksamheten. Jag vore tacksam för några ytterligare synpunkter på denna, såsom jag tycker, ytterligt viktiga fråga.
Herr talman! Jag har kanske inte riktigt samma syn på dessa problem som herr Johan Olsson har. Jag vill att vi skall komma till rätta med de verk ligt stora och besvärliga uppgifterna. För mig framstår läget inte så som herr Olsson beskriver det. Vi har under rätt lång tid arbetat med dessa saker. Hela det regionalpolitiska stödet har ju kommit till för att skapa fler arbetstillfällen i synnerhet inom skogslänen, så att människorna kan stanna kvar där. Vi ville således bjuda alternativ till flyttningsströmmen som herr Johan Olsson beskrev. Vi arbetar alltså på båda dessa områden. Genom den informationsverksamhet som bedrivs i synnerhet av de norrländska länen visar man upp för företagen att det i skogslänen finns arbetskraft och att det finns en bra miljö för företagen. Man anför att det är styrkan med en etablering i Norrland. Kommer ni dit, hävdas det, möter ni en bra miljö och arbetsvilliga människor. För mig är detta något positivt.

Det är sörjt för detta. För mig kommer emellertid regionalpolitiken att ha sin tyngdpunkt i en strävan att försöka bereda arbete för de människor som i dag finns inom de norra regionerna och som har alltför små möjligheter att försörja sig själva och sin familj. Det blir för mig det centrala. Den fråga som herr Johan Olsson anser mycket viktig är därför enligt min mening inte av så stor betydelse. Stöd kan ges som en komplettering för att få industrialiseringsprocessen i skogslänen i gång på ett riktigt sätt. Man går in då företagen inte lokalt kan rekrytera den yrkesutbildade arbetskraft som kan behövas för vissa funktioner. Jag vill gärna stryka under detta i sammanhanget, därför att jag är angelägen om att — var tillfälle än bjuds — framhålla det som är positivt för de norra delarna av vårt land. Jag har besökt många industrier, och för mig är det slående att det finns så många unga och välutbildade människor i Norrland. När man där går runt på ett industriföretag, träffar man många som har fått en ordentlig yrkesutbildning innan de har gått till industrin. Det finns således mycket positivt att redovisa, och jag vidhåller att åtgärderna i första hand skall inriktas på vad jag ser som det väsentliga — att skapa sysselsättning åt människor vilka i dag saknar de arbetstillfällen som de med rätta kan begära av samhället.

Herr talman! Jag räknade faktiskt med att inrikesministern skulle vara något mera positiv i sin replik än han var. Han var ju angelägen att här förklara att det väsentligaste var att skaffa arbete. I andra hand kommer alitså att man skall få regionalpolitisk balans, om jag uppfattade honom rätt. Jag vill inte bestrida att det är en väsentlig uppgift att skaffa arbete åt dem som blir arbetslösa. Men då måste man enligt min mening tillgripa sådana åtgärder att man också skapar balans regionalpolitiskt sett och därmed för arbete till de olika regionerna. För att detta skall bli möjligt måste man ha ett livskraftigt näringsliv med företag som verkligen vill satsa på de olika orterna. Det problem som jag har tagit upp till diskussion är rätt betydande just när man har ett större företag som verkligen vill ta vara på de positiva effekter som statsrådet beskriver och som alldeles säkert finns — det vill jag understryka. Det blir då för stora start svårigheter, för stora tröskelproblem, och därför borde de frågor jag nämnt få en generösare bedömning. Jag anser att bestämmelserna nu inte är riktigt lämpade för en aktiv lokaliseringspolitik. Jag tror att man borde ha samma bestämmelser för flyttning i båda riktningarna. Man skulle alltså medge att människor i t.ex. Stockholmsregionen, om de bjuds tillfälle till arbete i de regioner som vi vill stödja, skulle kunna få samma bidrag som de fått en gång när de for ned från stödområdet. Den möjligheten finns inte för närvarande. Tolkningen av uttrycket ”kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft” anser jag för min del bör tas under omprövning, så att man kan tilllämpa bestämmelsen på det sättet att den får anses gälla arbetskraft som har en yrkesutbildning, alltså människor som direkt kan gå in som arbetskraft, inte bara som arbetsledare och förmän, för att bilda den kärna som företaget behöver i början. Därigenom skapas möjligheter för att sysselsätta den arbetskraft som finns i den region man lokaliserar till, alltså den dolda arbetskraften, kvinnorna, arbetslösa osv.
Herr talman! Jag har redogjort för de möjligheter som finns. Jag tror inte vi skall underskatta människornas egen förmåga att kunna bedöma sin situation. Jag är övertygad om att det inte föreligger svårigheter att bli informerad om denna möjlighet för t.ex. en yrkesarbetare som flyttat till Stockholm. Om han vill tillbaka, så kan han ju passa på tillfället när han ser, att en industri etableras på hemorten. Då kan han anmäla sig och utnyttja de möjligheter som finns att få hjälp att flytta tillbaka. Jag har mycket svårt för att tro annat än att människor resonerar på det sättet och ser till att de själva skaffar sig erforderlig information. Om vi drar de yttersta konsekvenserna av vad herr Olsson menar, skulle det betyda att vi skulle tillämpa en politik som inte bara innebar att vi flyttade människorna till maskinerna eller maskinerna till människorna, utan det skulle innebära att vi skulle flytta både maskinerna och människorna. Jag vill inte vara med om att göra en sådan metod till en central punkt i detta sammanhang. Jag tror att vi skall inrikta oss på att försöka bevara de stödpunkter vi vill ha. Vi skall se till att samhällena har tillräckligt försörjningsunderlag. Men låt oss inte gå ut och inbilla någon att det i det här landet finns ekonomiska eller befolkningsmässiga förutsättningar för rekonstruktion av ett samhälle som en gång varit. Det skulle vara att gå alldeles för långt, och framför allt skulle vi då snedvrida hela perspektivet. Jag vill inte heller tänka bara på dem som vill resa tillbaka, ty jag har omsorg om människorna som finns i Norrland. även de äldre, de handikappade m.fl. skall ha samma chans som på andra håll. Därför får vi sannerligen inte göra det alltför lätt för folk att lämna ett arbete på en annan ort för att erbjuda dem arbete i den gamla hemorten. Det skulle kanske drabba människor som gått år efter år utan att kunna få en stadig och trygg sysselsättning. För mig är det viktigast att ordna arbete för dessa människor.
Herr talman! Det var väl ändå en stor överdrift att tolka mina inlägg som en önskan att återgå till den gamla tiden och försöka flytta både maskiner och arbetskraft till landsorten. Vi har varit överens om målsättningen, en regional balans, som innebär en viss förstärkning av näringslivet på landsorten; samtidigt försöker vi lösa de problem som den hårda koncentrationen lett till. Härpå har vi ju också statsrådets ord. Jag skall be att få citera några meningar i proposition nr 75, som framlades i våras: ”Det är en ligt min mening en viktig uppgift att styra utvecklingen i sådana banor att en bättre regional balans främjas och att en jämnare fördelning av det stigande välständet nås i olika delar av landet. En balanserad fördelning av befolkning och näringsliv är motiverad också av miljöpolitiska hänsyn. Den ökade insikten om miljöns betydelse har tillfört välståndsbegreppet ytterligare en viktig dimension.” Länsplanering 67 accepterades i stort sett av regeringen, även om länens ambitioner dämpades något. För Ljusdalsområdets del hade vi en målsättning på ungefär 2 000 arbetstillfällen för att det området skall kunna ge vad man menar med en lämplig industriell miljö och en sund, balanserad utveckling. Man måste ha detta antal arbetstillfällen för att klara den uppgiften. 2 000 arbetstillfällen i Ljusdalsregionen är ganska mycket, och de arbetarna finns ju inte förrän på sikt så att säga. Många av dessa finns i form av arbetslös kvinnlig arbetskraft och annan dold arbetskraft. Men vi måste ha tillbaka en del av dem som flyttat ut för att vi skall kunna få denna balans. Skall vi få balans även i stockningsområdena, måste vi ju ändå erkänna att en del av dem som finns där måste flytta tillbaka för att förstärka näringslivet ute i regionerna. Man behöver inte använda överdrifter här, men för att vi skall lyckas med denna målsättning måste vi se till att vi också stimulerar den arbetskraft som kan flytta tillbaka att verkligen göra det. Det finns en hel rad åtgärder här som man kan vidta, inte minst överläggningar med arbetsförmedlingarna — de har säkert synpunkter på detta. Men en ytterligare information i skrift — t.ex. i tidskrifter — direkt riktad till arbetskraften är någonting som statsrådet bör fundera på efter hand. Studera gärna hur svårt det är att få företag att lokalisera sig på grund av de stora tröskelproblem av olika slag som föreligger!

Herr talman! Herr Hansson har frågat mig om jag kan bekräfta att ingen svensk statlig myndighet varit inblandad eller underlåtit att göra erforderliga ingripanden i den beklagliga affären med de s.k. Nigeriabussarna. Jag vill redan från början uttala, att — enligt vad jag inhämtat — ingen svensk myndighet eller något svenskt statligt företag handlat på sådant sätt att myndigheten eller företaget kan sägas ens indirekt ha påverkat utgången av den transaktion herr Hansson interpellerat om. Interpellationen ger mig emellertid anledning att lämna en redogörelse för hur denna affär har förlöpt hittills. Upprinnelsen är att söka i högertrafikreformen, då en stor mängd bussar som inte bedömdes anpassningsbara för högertrafiken togs ur trafik. Statens högertrafikkommission hade att ombesörja denna trafikomläggning, i vilket uppdrag bl.a. också ingick att nyttiggöra äldre inlösta bussar på lämpligt sätt eller i förekommande fall låta skrota dem. Kommissionen uppdrog åt försvarets fabriksverk att avyttra de vänsterbussar som inte borde byggas om till högertrafik och som inte redan sålts eller kommit till användning på annat sätt. I detta restlager ingick bl.a. 134 Scania-Metropolbussar som tillverkats år 1953 och som alltså vid övergången till högertrafik var 14 år gamla.

Trafiksäkerhetsverket fann inte anledning att motsätta sig denna transaktion. Sedermera hade — enligt vad jag erfarit — verkstadsföretaget avyttrat en del av eller alla bussarna till ett tredje företag. På detta stadium hade naturligtvis varken trafiksäkerhetsverket eller fabriksverket någonting mer med transaktionen att skaffa. Under slutet av sommaren 1970 inställdes emellertid en kontingent om 100 av ifrågavarande Metropolbussar på AB Svensk bilprovnings station i Oskarshamn för s.k. trafiksäkerhetskontroll. Denna kontroll är en frivillig besiktning, som bolaget tillhandahåller vid sidan av de obligatoriska förrättningarna. Den överensstämmer dock i fråga om det tekniska utförandet med den obligatoriska kontrollbesiktningen och innebär således en granskning av fordonen från trafiksäkerhetssynpunkt. De båda besiktningstyperna skiljer sig åt endast därigenom att en frivillig trafiksäkerhetskontroll inte kan leda till föreläggande om ny besiktning eller till körförbud. Liksom vid obligatorisk kontrollbesiktning upprättas dock protokoll som tydligt anger iakttagna bristfälligheter hos fordonet. stadsföretaget — således köpare nr 2 — som också angavs som ägare till bussarna. Vid besiktningen konstaterades vissa bristfälligheter, såsom ledningsläckage, nedslitna bromsbelägg, defekta torkarblad m.m. Felen var i vissa fall sådana att de vid en obligatorisk besiktning skulle ha medfört föreläggande om ny besiktning, medan endast en buss hade sådana fel att det skulle ha blivit aktuellt med körförbud. Huvuddelen av anmärkningarna hade karaktären av s.k. påpekanden. Samtliga anmärkningar redovisades i besiktningsprotokollen, som i ett exemplar för varje buss överlämnades till beställaren. Verkstadsföretaget hade således möjlighet att ta del av alla anmärkningar. Den 4 augusti i år fick en tjänsteman vid trafiksäkerhetsverket kännedom om att dessa bussar sålts till Nigeria, Påföljande dag kontaktades trafiksäkerhetsverket av Nigerias ambassad i Stockholm med hemställan om vissa upplysningar beträffande <bussarnas kondition m.m. och om lämpligheten av denna affär. Verket svarade omedelbart genom en skrivelse, i vilken framhölls dels att bussarna inte varit avsedda att säljas för användning i trafik, dels att reservdelsförsörjning och riktig skötsel torde vara svårlösta problem. Nigerias ambassad hade i detta sammanhang även vänt sig till utrikesdepartementet, som tog kontakt med trafiksäkerhetsverket för klarläggande av ärendets gång och för att få tillgång till förekommen skriftväxling. Den 29 oktober inbjöds företrädare för bl.a. trafiksäkerhetsverket och AB Svensk bilprovning till Nigerias ambassad för att lämna upplysningar till en representant för den nigerianska undersökningskommission som tillsatts i anledning av affären med Metropolbussarna. Jag har inhämtat, att bl.a. Svensk bilprovning på särskild inbjudan sänt en representant till Lagos i Nigeria för att där avge vittnesmål inför undersökningskommissionen. Jag har vidare er farit, att flertalet bussar går i trafik i Lagos och att man eventuellt överväger att bygga om dem för att bättre passa de speciella förhållandena där. Vissa reservdelar lär vara svåra att uppbringa, däribland en typ av packningar som torkat sönder men som skall levereras av en busstillverkare i Sverige. Säljaren skall ha en tekniker stationerad i Lagos för att stå till tjänst med särskilda servicearbeten avseende bl.a. bussarnas dieselmotorer.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för det utförliga svaret på min interpellation. Interpellationer brukar väl oftast beröra näraliggande lokala spörsmål, och Lagos är förvisso för oss en avlägsen plats. Men avstånden på vår jord krymper och vårt land har ett intresse av att ha goda förbindelser med alla folk. Det var med tilifredsställelse jag i somras erfor att handeln mellan Sverige och det krigshärjade Nigeria åter började komma i gång. Särskilt positivt uttryckte man sig på nigerianskt håll över att den förslitna fordonsparken kunde börja byggas upp med hjälp av ett fördelaktigt köp av svenska bussar. Så mycket mera beklagligt var det då att så småningom få höra om transaktionens karaktär och om de bekymmer svenska produkter vållat i ett land som redan brottas med många svårigheter. Ingen svensk lag hindrar enskilda svenska företag att göra affärer utomlands som skadar vårt anseende. Men när man i pressen läser att svenska officiella institutioner — i detta fall försvarets fabriksverk och AB Svensk bilprovning — spelat en roll i en sådan affär blir man orolig. Tvivelsutan måste en utlänning med begränsade informationsmöjligheter när det gäller svenska förhållanden ställa sig frågan, om Sverige som land varit inblandat i det hela. Önskan att få klarhet i detta och ge offentlighet åt ett positivt klarläggande har dikterat min interpellation. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar statsrådet Norlings försäkran om ärendets riktiga handläggning i berörda instanser. Det bör också vara av värde för Sveriges renommé att en representant för AB Svensk bilprovning hjälpt till att klarlägga situationen inför undersökningskommissionen i Lagos. Skadan är skedd och de ”svenska bussarna” har blivit ett negativt begrepp, men förtroendet för Sverige som land och industrination kan återställas. Jag ber än en gång, herr talman, att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Annerås har frågat mig om jag vill redogöra för vilka skäl som ligger till grund för regeringens beslut i frågor om dispens för öppethållande inom detaljhandeln på söndagar. Jag vill begränsa svaret till den fråga som just nu är aktuell och som jag antar herr Annerås närmast åsyftar, nämligen öppethållande på söndagar för julhandel. Regeringen har nyligen efter besvär undanröjt tillstånd till öppethållande på s.k. skyltsöndag i några orter i olika delar av landet. Inte i något av dessa fall hade det tillfredsställande visats att det med hänsyn till allmänhetens intresse var påkallat att butikerna hölls öppna på söndagen. Allmänhetens julinköp kan förläggas inom ramen för den i lagen medgivna affärstiden, nämligen vardagar mellan klockan 8 och 20.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Feldt för det svar som givits mig med anledning av min fråga om dispens för öppethållande inom detaljhandeln. För att ytterligare förtydliga frågan vill jag nämna att anledningen är regeringens hastigt påkomna konseljbeslut den 4 december, att samtliga detaljhandelsföretag i Göteborg skulle hållas stängda söndagen den 6 december. Det var så hastigt påkommet att länsstyrelsen, som hade gått med på öppethållandet, underrättades telegrafiskt om regeringens besked. I affärstidslagen talas om allmänhetens intresse som motiv för att bevilja dispens från lagens generella bestämmelser, och under de tre senaste åren har skyltsöndagarna med butiksöppet blivit något av en folkfest i Göteborg. Av statsrådets svar framgår att det inte tillfredsställande har visats att det med hänsyn till allmänhetens intresse var påkallat att butikerna hölls öppna på söndagen. Men att det verkligen förelåg intresse från allmänhetens sida bevisas av att man förra året måste stänga av trafiken i city. Man kan således inte klaga på intresset, utan snarare är det väl så att man här har getts bevis på att allmänheten vid enstaka tillfällen önskar söndagsöppet utöver det sedvanliga. Jag har förståelse för de fackliga organisationernas inställning i denna fråga. För de anställda innebär julhandeln en mycket hård belastning med en affärstid mellan kl. 9 och 20 alla vardagar under en ganska lång tid. Vad jag däremot inte har samma förståelse för är regeringens sätt att handlägga frågan. Lagen säger att hänsyn skall tas till allmänhetens intresse, och länsstyrelsen och drätselkammaren har därvid samma uppfattning, nämligen att sådant intresse föreligger från allmän hetens sida och motiverar söndagsöppet. En affärstidskommitté med representanter för Köpmannaförbundet, konsumentkooperationen och varuhusgruppen å den ena sidan samt Handelstjänstemannaförbundet å den andra sidan har diskuterat dessa frågor, och vad jag kan förstå har man i princip varit enig om öppethållandet. Några svårigheter att få personalen att medverka tycks inte ha förelegat. Däremot har detta beslut åsamkat företagen ekonomiska förluster genom att företagen på ett tidigt stadium engagerat folk som de nu måste betala. Det anmärkningsvärda vid regeringens handläggning av denna fråga finner jag vara att regeringen har gått emot den kommunala beslutanderätten. Både kommunala organ och länsorgan har varit eniga om angelägenheten av att affärerna i Göteborg skulle få ha söndagsöppet, och det är väl inte vanligt att regeringen upphäver kommunala beslut som är fattade i lagens anda.

Herr talman! Jag vill till herr Annerås endast säga att av de handlingar som förefanns i målet och av de upplysningar som kunde inhämtas framgår att det allmänna intresset var mycket svagt. Allmänhetens intresse må ur Göteborgs detaljhandels synpunkt kunna definieras ganska snävt, men det allmänna intresset som lagen talar om kunde jag inte återfinna någonstans i de handlingar som åberopades. I det kommunala organ som fattade beslutet om öppethållande fanns det inte någon allmän mening om att detta var ett allmänt intresse. Det rådde alltså oenighet i drätselkammaren, där minoriteten reserverade sig mot beslutet. Den hastighet varmed beslutet fattades berodde på att länsstyrelsen beslutade på ett så sent stadium att besvären kom in till handelsdepartementet under tisdagen. Ärendet hade behandlats så skyndsamt som möjligt av det förbund som anförde besvären. Beslutet kunde sedan inte fattas förrän i fredagens konselj. Men vi gjorde allt som stod i vår makt för att i tid underrätta köpmännen i Göteborg om detta. Jag kan hålla med herr Annerås om att det är ett delikat uppdrag och en delikat hantering när det gäller dispenser från affärstidslagen. En utredning arbetar med denna fråga, och det är min förhoppning att vi skall komma fram till en lösning som gör det lättare att i framtiden tillgodose både det allmänna intresset och de anställdas intresse av rimliga arbetstider och rimlig ersättning för sitt arbete.

kontraceptivforskningen inom WHO och Karolinska institutet, och nu yttrade: Herr talman! Herr Björk har frågat om jag kan lämna en närmare redogörelse för hur långt de förhandlingar framskridit, som syftar till att främja kontraceptivforskningen genom samarbete mellan Världshälsoorganisationen och Karolinska institutet. Jag vill först nämna, att en allmänmedicinsk forskargrupp med inriktning mot ämnesområdet fortplantningens endokrinologi inrättades den 1 juli 1967 med placering vid Karolinska sjukhuset. Gruppen leds av professorn hos statens medicinska forskningsråd Egon Diczfalusy. Forskargruppen har i dagarna fått nya lokaler i en nybyggnad vid Karolinska sjukhuset. Våren 1969 förelåg ett förslag om inrättande av ett internationellt forskningsråd inom = familjeplaneringens område, som skulle på visst sätt anknytas till Karolinska institutet. Vid de fortsatta kontakterna med WHO förde organisationen fram önskemål om ett närmare samarbete i frågan och före slog att professor Diczfalusys forskningsenhet skulle bli ett av WHO:s forskningsoch = utbildningscentra, nämligen ett första World Health Organization Research and Training Centre on Human Reproduction. Detta skulle sedan kunna utgöra en bas för den framtida utbyggnaden av WHO:s verksamhet inom familjeplaneringen. WHO:s förslag får ses som ett resultat av de svenska insatserna på familjeplaneringens område, och en överenskommelse om forskningsarbetet har nu utformats mellan WHO och Karolinska institutet. Därigenom är forskningsenheten sedan den 1 december 1970 ett sådant forskningsoch utbildningscentrum som jag förut nämnt. En särskild grupp inom WHO, vari bl.a. professorerna Bergström och Diczfalusy ingår, utreder för närvarande forskningen inom familjeplaneringens område och kommer att under våren 1971 lägga fram förslag om en framtida breddning och utveckling av densamma. Kostnaderna för utredningen bestrids av SIDA, som också ekonomiskt stöder såväl forskningen som utbildningen av forskare från andra länder vid det nya centret.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

Olika propåer har framförts i sammanhanget, och statsutskottets första avdelning har för sin del hänvisat till de överväganden som uppgivits pågå kring vissa speciella insatser inom denna sektor. Det är glädjande att förhandlingarna nu har lett till ett resultat. Jag skall göra några små kommentarer till gången av det hela. För det första har frågan, såvitt jag förstår, en något längre förhistoria än vad som framgått av socialministerns svar. För det andra förefaller det mig som om statsutskottet under de år frågan varit aktuell har blivit något knapphändigt informerat om vad som varit på gång. Detta är nu historia; saken är klar. Även statsutskottets första avdelning går till historien. Man kan bara glädja sig över att de svenska insatserna på familjeplaneringens område i och med det steg som nu tas kanske i högre grad än tidigare läggs på forskningssidan, vilket jag tror i och för sig innebär en riktig utveckling. Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Fru Florén-Winther har frågat mig dels om jag är beredd att medverka till att effekterna av pensionssamordningen mildras för statsanställda änkor efter statstjänstemän, dels om jag vill upplysa kammaren om vilka åtgärder statsanställda änkor efter statstjänstmän kan vidta för att erhålla även icke samordningsbar pension. icke-statlig egenpensionsförmån regleras i 7 8 5 mom. statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Samordningen sker enligt huvudregeln på så sätt att familjepensionsförmånen minskas med en fjärdedel när egenpensionsförmån utgår samtidigt. Pensionsreglementet är utfärdat av Kungl. Maj:t men har tillkommit efter överenskommelse med de statsanställdas huvudorganisationer. Eventuella sakändringar i reglementet förutsätter en ny överenskommelse med organisationerna. Som svar på fru Florén-Winthers första fråga vill jag meddela att statens avtalsverk och de statsanställdas huvudorganisationer nyligen tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att undersöka om bestämmelserna i pensionsreglementet kan förenklas. Den av interpellanten åsyftade samordningsregeln kan härvid väntas komma upp till diskussion mellan parterna. De ändringar som på senare år gjorts i reglementet har tillkommit på framställning av avtalsverket efter överenskommelse med personalorganisationerna. Jag finner det därför nödvändigt att avvakta parternas samlade bedömning av pensionsreglementets olika regler. Som svar på fru Florén-Winthers andra fråga vill jag nämna att Kungl. Maj:t har möjlighet att dispensera från de föreskrifter som reglerar samordningen. Med begagnande av denna möjlighet har Kungl. Maj:t lämnat en allmän dispens, som är beroende av den familjepensionsberättigade änkans totala ekonomiska situation. Den dispensen medför i vissa fall att änkan får uppbära oreducerad familjepensionsförmån trots att hon har rätt till egenpensionsförmån.

Herr talman! Först av allt ber jag att få tacka statsrådet Löfberg för svaret på min interpellation om statsanställda — änkors <samordningsproblem Min första fråga var ju om statsrådet ville medverka till att samordningseffekterna mildras för statsanställda änkor efter statstjänstemän. Med anledning av denna fråga har statsrådet nu redovisat, att statens avtalsverk och de statsanställdas organisationer tillsatt en arbetsgrupp, som skall göra en översyn av pensionsreglementets förenkling, varvid statsrådet anmäler att en översyn skall komma till stånd också över det av mig upptagna samordningsproblemet. Statsrådet finner det nu viktigt att avvakta vad parterna kommer fram till. Låt mig, herr talman, ändå ge herr statsrådet några synpunkter med på vägen, när han skall invänta att det påbörjade utredningsarbetet slutföres innan han ger sitt stöd åt en rättvisare ordning för framtiden. För det första kan vi konstatera, att alla är överens om att pensionen är en trygghet som man hela livet själv spar ihop till, lika med en s.k. innestående lön. För det andra kan vi konstatera att man när det gäller samordningsprinciper mellan olika typer av egenpension, statspension, ATP, folkpension, pensionstillskott och övriga socialförsäkringsförmåner har varit överens om en s.k. bruttopensionsprincip.

Den statliga pensionen och socialförsäkringsförmånerna måste ses som en enhet och skall tillsammans bilda den totalpension, som kallas bruttopension.

Detta gäller alltså alla statsanställda, oavsett om de är män eller kvinnor. Vi kommer då till en tredje punkt som det också finns anledning att rikta uppmärksamheten på, och det är när familjepensionsförmånerna kommer in som ett led i pensionsvillkoren. Allmänna «=: familjepensionsreglementet är från 1936 och alltså ganska gammalt. Om några kompletteringar skett på den här punkten har jag inte kunnat utröna. Där står i alla fall att änkepensioner finns men inte änklingspensioner, och det vet vi ju alla. Vi vet också att änkepension är bara en del av pensionen. Om den avlidne dessutom efterlämnar hustru i ett tidigare äktenskap blir pensionen uppdelad yvtterligare. Vidare förkommer barnpensioner, som också är delar av egen pension. Familjepensionerna har utgjort en efterlevandetrygghet «därigenom =: att kvinnor och barn haft del i männens lön inte bara under livstiden utan också om dödsfall inträffar. Familjepensionen har kanske till och med varit den enda ekonomiska tryggheten och därmed oerhört betydelsefull i resonemangen kring de statsanställdas förmåner. Det måste vara felaktigt att när det gäller kvinnor med egen inarbetad pension — med denna goda princip som utgångspunkt — anse deras änkepensionsdel vara utslagsgivande vid en samordning i ett bruttopensionssystem. Detta måste — även om statsrådet har åberopat att den konstruktionen av samordningen är avtalsbaserad — upp fattas som rent diskriminerande mot de statsanställda änkor som varit gifta med en statsanställd man. Även änklingspensionen, som nu är under utredning, bör i detta sammanhang av statsrådet uppmärksammas och förverkligas. Mig veterligt förekommer inga sådana här samordningsprinciper när det gäller änkepensionen på vare sig det kommunala eller det privata området, och även det gör att denna fråga måste ses över på ett förståndigt sätt, då ju samordningsprinciper också mellan statliga och andra pensioner i framtiden måste vara av godo. Låt mig också, herr talman, peka på att samordningsprinciperna behöver granskas även ur en rad andra synpunkter. En sådan här samordning drar med sig vissa konsekvenser. Änkepensionen samordnas, och folkpensionen samordnas, men när det finns en egenpension med i bilden kan pensionsförmånerna bli helt annorlunda. Jag tänker bland annat på att bostadstillägget åt pensionärer kan komma att påverkas i negativ riktning av att samordning har förekommit. Jag skall ta ett exempel för att belysa en situation som kan behöva granskas. Jag tar exemplet från Stockholm. Där fastställs det kommunala bostadsbidraget på så sätt att till folkpensionen läggs 2000 kronor. Låt oss säga att folkpensionen är 5760 kronor. Vi är då uppe i 7 760 kronor per år. Detta belopp dras av från den totala inkomsten. Har man 14 000 kronor per år totalt i pension, gör det 14000 kronor minus 7760 kronor; kvar blir 6 240 kronor. Om hyran överstiger hälften av detta belopp, dvs. 3120 kronor, betalar kommunen det överskjutande beloppet i bostadsbidrag. Om vi tar en statstjänaränka med 14 000 kronor i pension, med folkpensionsdelen 2800 kronor plus de 2000 kronorna i bostadstillägg, så är vi uppe i 4800 kronor. 14000 kronor minus 4 800 kronor gör att 9200 kronor blir kvar. Hälften av detta belopp blir 4600 kronor. Hon får alltså inget bostadsbidrag förrän hyran överstiger 4600 kronor — det är ju en rätt hög hyra — i förhållande till att pensionsinkomsten är 14 000 kronor. En jämförelse bör här göras med en privatanställds änka. Bostadsbidraget till pensionärerna är ju förbundet med folkpensionens storlek. är den också samordnad och utgör en mindre del, ger detta ett visst utslag. För en statsanställds änka är folkpensionsdelen alltid bara en mindre del av den vanliga folkpensionen. Hennes bostadsbidrag beräknas alltså efter helt andra grunder, vilket ställer henne i en avsevärt sämre situation. Ser vi på de båda pensionärerna — den statsanställda och den privatanställda — som har samma belopp i pension per år, 14 000 kronor, kan vi konstatera att änkan som har haft en man i statstjänst inte får något bostadsbidrag, medan den privatanställdes änka får det. Detta är en sak som bör tas upp till speciell granskning när samordningsfrågorna diskuteras. Det är ett delproblem, men ett väsentligt delproblem, framför allt i de kommuner där hyrorna är höga, så höga att våra pensionärer har svårt att klara dem. Vi vet att det i kommunerna görs mycket för att skaffa fram goda pensionärsbostäder, men kostnaderna för dem är dryga. Jag kan alltså av interpellationssvaret konstatera att jag kommit en liten bit på väg i vad avser min första fråga i interpellationen genom att statsrådet i dag har åberopat den pågående utredningen och också sagt sig vilja avvakta dess resultat. Jag har tyckt mig utläsa av svaret att det bakom statsrådets formulering finns en positiv handlingsvilja och att statsrådet är beredd att vidtaga åtgärder. När det gäller den sista frågan jag ställde — huruvida statstjänstemännen skulle kunna få möjlighet att redan nu erhålla en icke samordningsbar pension — åberopar statsrådet Kungl. Maj:ts dispensföreskrifter, enligt vilka en allmän dispens kan ges i anledning av änkans totala ekonomiska situation. Denna dispensföreskrift är, efter vad jag kan uppfatta, formulerad på ett mycket lösligt sätt. Det kan också betyda att tillämpningen blir besvärlig i det enskilda fallet. Dessutom innebär inte föreskrifterna att en person som är berörd av dem automatiskt får information om detta i informationspromemorian. Jag har åtminstone i den pensionspromemoria som går från statens pensionsverk inte kunnat hitta någonting därom. Det förhållandet kan bidra till att dispensförfarandet är ytterst litet känt, vilket blir till förfång för många som önskar ha möjlighet att ansöka om dispens. Till slut, herr talman, vill jag redan i dag till herr statsrådet föra fram synpunkten att man — när denna utredning lagt fram sitt resultat, vilket jag utgår från kommer att gå i positiv riktning och vara till hjälp för de änkor det här är fråga om — kanske också bör lägga in en bestämmelse om retroaktivitet. Detta problem har under senare år, med många kvinnor i statstjänst som berörs av dessa bestämmelser, blivit av tämligen stor betydelse. Jag har i interpellationen betonat hur viktigt det är att vi på detta område — som rent tekniskt är av komplicerad natur och som består av en rad olika led — försöker skaffa inte bara ett lättillgängligt avtal utan också informationer som är lättillgängliga för den enskilde pensionstagaren. Jag vill än en gång understryka detta.
Herr talman! Fru Florén-Winther ville gärna ge mig några synpunkter med på vägen vad gäller det problemkomplex hon tagit upp. Jag är givetvis tacksam för det. Jag har noterat dessa synpunkter och vill gärna understryka att vi har att arbeta på ett mycket in vecklat område när det gäller de statliga pensionsfrågorna. Jag faan emellertid väsentligast i fru Fiorén-Winthers inlägg att hon — såvitt jag uppfattade — principiellt anslöt sig till min uppläggning i interpellationssvaret, nämligen att det är parterna på arbetsmarknaden som har att driva dessa frågor och eventuellt lägga fram förslag till förenklingar eller förbättringar. Jag vill gärna understryka detta. Här i riksdagen tas nämligen i olika sammanhang upp en del frågor som vi principiellt anser att parterna på den statliga arbetsmarknaden skall ta ställning till. även om de här berörda frågorna ännu inte formellt är reglerade i ett kollektivavtal är det ändå — såsom jag framhöll i interpellationssvaret — på det sättet att det nuvarande reglementet har tillkommit genom Ööverenskommelser och överläggningar med personalorganisationerna. Ändringar i reglementet skall också vidtagas efter sådana överläggningar och överenskommelser. Jag är glad att vi tydligen är överens på den punkten. Jag vill sedan endast beröra några detaljer i anslutning till fru Florén Winthers inlägg. Samordningsproblemen beträffande bostadstillägget hör kanske inte riktigt hemma i denna diskussion, och därför skall jag lämna dem därhän. Den dispensmöjlighet som finns, och som jag berört i mitt svar, anser fru Florén-Winther vara oklart formulerad. Det vill jag inte hålla med om.

Herr talman! Eftersom jag själv är facklig ombudsman vet jag hur betydelsefullt det fackliga arbetet är när man träffar överenskommelser. Men i detta fall är det statens avtalsverk som förhandlar. Jag tolkar statsrådets formulering så att han för sin del är beredd att förorda en bättre tingens ordning när man har gjort denna utredning och när statens avtalsverk och de berörda i arbetsgruppen lägger fram ett konkret förslag. Det är detta som jag har anslutit mig till som något positivt. Statsrådet säger att frågan om bostadstilläggen inte hör hit. Jag vill understryka att den utgör ett exempel på de konsekvenser som samordningsregein får, och jag tycker därför att herr statsrådet inte skall avvisa denna fråga med att den inte hör hemma i sammanhanget. Beträffande den sista punkten i statsrådets kommentar, nämligen att pensionsverket tillämpar dispensförfarandet när man ser att en änka är i en sådan ekonomisk situation att detta förfarande kan tillämpas, vill jag säga att det är en utomordentlig tingens ordning. Men dispensbestämmelserna bör också finnas med i reglementena och i de pensions-PM som pensionsverket ger ut, och de bör vara lättillgängliga för alla. Det är väl inte alltid som pensionsverket känner till varje detalj i varje enskild änkas situation. Därför bör man kunna söka denna dispens på vanligt sätt och få prövat om man kan komma i åtnjutande av ett dispensförfarande — precis som vi får det prövat i många andra situationer. Vi bör i lagar och förordningar kunna läsa oss till våra egna möjligheter att få vår sak prövad.
Herr talman! Avslutningsvis skall jag helt kort säga att jag inte vill redovisa vare sig någon positiv eller någon negativ inställning till denna fråga. Vad jag understrukit är att parterna nu har att diskutera den, och att de är i full färd att göra det. Sedan har de att framlägga ett förslag, och när förslaget ligger på bordet är det min sak att ta ställning.

Herr talman! I anslutning till denna proposition skulle jag vilja ta upp en särskild fråga. Den berör utbildningsråden.

Det har inrättats sådana utbildningsråd, bl.a. för de tekniska vetenskaperna. Emellertid finns det ett område som inte har fått något sådant utbildningsråd, trots framställning från universitetskanslersämbetet. Det gäller den — man kan väl nästan säga unika — utbildning som vi har av ekonomiingenjörer. Universitetskanslersämbetet gjorde ju redan i december 1968 en framställning till Kungl. Maj:t med begäran om tillstånd att få inrätta ett sådant utbildningsråd. Departementet har ännu inte behandlat denna framställning, och i och för sig har det kanske inte varit någon brådska, eftersom avdelningen är helt nyinrättad.

Herr talman! Som svar på herr Wallmarks fråga vill jag ge upplysningen att Kungl. Maj:t i samband med propositionen om Linköpingsorganisationen i våras beslöt om avslag på denna framställning. Det skedde efter samråd med kanslersämbetet som hade lagt fram förslag såsom herr Wallmark sade. Anledningen till avslagsbeslutet är att denna utbildning bör ha de kontakter som det här gäller via utbildningsrådet för maskinteknik. Denna utbildning är i sin grundutbildningsdel en maskinteknisk utbildning. Den avslutande delen är en företagsekonomisk utbildning. Om vi hade = villfarit kanslersämbetets ursprungliga framställning, så hade vi fått ett lokalt råd. När vi 1964 ändrade bestämmelserna, var vi angelägna om — och det fanns ingen opposition mot detta — att man skulle få ett hela riket omfattande råd. Av det skälet fann vi i samråd med kanslersämbetet den lämpligaste ordningen vara att rådet för maskinteknik jämväl svarar för ekonomiingenjörsutbildningens behov av kontakt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det har tydligen uppstått något missförstånd under den gångna perioden. Ingen av de berörda parterna har uppfattat detta som ett avslag. Därest frågan inte skulle få en positiv behandling kommer universitetskanslersämbetet, enligt de informationer jag har, tillsammans med tekniska högskolan i Linköping och elevkåren att göra en förnyad framställning till Kungl. Maj:t om att få inrätta detta utbildningsråd. Det är självklart att det blir helt lokalt för Linköping, ty vi har endast en utbildningslinje med drygt hundratalet studerande för närvarande, men antalet kommer givetvis att växa sSuccessivt. Jag beklagar det ställningstagande som Kungl. Maj:t gjort, ty denna utbildning är trots allt så annorlunda. Den har maskinteknik som bas, det är riktigt, och den är nu tillfälligt infogad under utbildningsrådet för maskinteknik. Men för att man skall få en ordentlig anknytning till arbetsmarknaden tror jag att man ändå skall kosta på sig att inrätta ett sådant utbildningsråd som föreslagits. Jag ber statsrådet att välvilligt överväga att ta detta beslut under förnyad omprövning. Jag tror det skulle vara till gagn både för dessa ekonomistuderande och för de kommande avnämarna.

Herr talman! Till detta utlåtande har jag fogat en blank reservation.

Denna fråga har jag tidigare haft uppe till diskussion med statsrådet Moberg. Den väsentligaste förändringen sedan vi sist diskuterade den är att England mot all förmodan har förklarat sig intresserat och villigt att delta i detta nya projekt. Det innebär en avgörande ändring i de väntade besluten. Därmed har också samtliga större stater i Europa med undantag av Norden tagit ställning till detta projekt, och man kan därför säga att det så gott som är i hamn. Kvar står emellertid Sveriges ställningstagande, och jag skulle kunna tänka mig att Norges och Danmarks ställningstagande i frågan kan komma att bli beroende av Sveriges. Vi har i dagarna kunnat läsa ett uttalande från universitetskanslersämbetet i vilket framhålles, att även om det i och för sig är värdefullt att delta i detta projekt så avstyrker man det ändå och det med motiveringen att vi har så ont om pengar att vi i första hand måste prioritera den nationella forskningen. Min reflexion när jag läste detta uttalande var att det i realiteten är en bankruttförklaring för svensk forskning. Vi skulle alltså inte ha råd att delta i detta internationella projekt som nu inte blir så våldsamt dyrt — det talas om 6 å 8 miljoner kronor om året under en 8—10-årsperiod. Skulle vi alltså sitta så illa till med anslag till svensk forskning att vi icke skulle ha möjlighet att delta i detta CERN-projekt vore det verkligen beklagligt. Med anledning av att statsrådet Moberg befinner sig i kammaren vill jag i första hand ställa frågan: När avser Sveriges regering att ta ställning till problemet om deltagande i storacceleratorprojektet i CERN? Kommer frågan att underställas riksdagen innan rege ringen definitivt tar ställning? Jag vill naturligtvis också ställa följdfrågan: Delar statsrådet Moberg universitetskanslersämbetets utomordentligt defaitistiska uppfattning beträffande svensk forsknings ekonomiska ställning?

Herr talman! Herr Wallmark tog upp sakfrågan. Låt mig därför i korthet beskriva hur det rent tekniskt ligger till. I somras gjorde CERN:s ledning nere i Geneve en helomvändning i frågan om hur en storaccelerator skulle organiseras och byggas upp. Tidigare hade man räknat med att förlägga en sådan på en ny plats och i ett annat land än i Schweiz. Men i somras kom man av olika skäl fram till att det lämpligaste vore en placering av projektet i anslutning till den nuvarande CERN-anläggningen. Därmed blev frågan delvis ny. Under höstens lopp har vårt atomforskningsråd — det var i november — hos Kungl. Maj:t anhållit om att Sverige måtte delta i det nu aktuella projektet. I den situationen fann jag det nödvändigt att låta det nya materialet gå ut på remissbehandling. Vi hade för några år sedan remissbehandlat det material som då förelåg, men i den nya situationen var det alltså nödvändigt att på nytt remissbehandla frågan, och så har skett. Vi har fått svaren i dagarna, och bland andra har som herr Wallmark nämnde universitetskanslersämbetets ledning sagt nej, och dess ställningstagande bygger på ett antal fakulteters yttranden. Bland fakulteterna råder däremot delade meningar, vilket var att vänta. Vi fick in materialet häromdagen och har för närvarande frågan under prövning inom den speciella sakkunniggrupp för beredning av frågor rörande upprättande av storaccelerator som arbetar i departementet sedan ett antal år tillbaka. Frågan är med andra ord inte färdigberedd inom departementet. I CERN har man velat påskynda behandlingen av detta ärende, och bl.a. har Storbritannien meddelat sin avsikt att delta i projektet. Men, herr Wallmark, det engelska beslutet är mycket intressant innehållsmässigt. Det innebär nämligen att det engelska forskningsrådet får ta pengar till detta av sina tilldelade medel. Det är alltså inget nettotillskott, utan forskningsrådet får göra en prioritering, och det har man uppenbarligen gjort inom vetenskapsrådets krets. Nu vill CERN-ledningen sannolikt få ett beslut till stånd redan i nästa vecka. Jag har personligen haft kontakt med generaldirektören för CERN i den här frågan och klargjort för honom att det tekniskt är uteslutet för Sverige att med så kort varsel ta ståndpunkt i en så stor fråga. Han hade full förståelse för det, och i den behandling som sker i rådet nästa vecka kommer man att beakta att Sverige och sannolikt även några andra stater helt enkelt inte haft tid att bilda sig en uppfattning i en fråga som gäller så stora pengar. Det är, herr Wallmark, inom parentes sagt inte bara de nordiska länderna som ännu inte sagt sin mening, utan det är ytterligare några stater. Regeringen kommer att ta ställning till frågan i början av nästa år, och självfallet kommer vi att redovisa vår ståndpunkt för riksdagen. Min egen privata mening i dag är helt ointressant.

Herr talman! Detta är ett mycket kort utlåtande. Proposition nr 200 som ligger till grund för utlåtandet är inte heller så omfångsrik, men den är bra. Den snabba och summariska behandling som ärendet om investeringar i primärflygplatser fått i sista stund här i riksdagen avspeglar inte på något sätt de strider som stått kring samma ärende 1967 i denna kammare och i medkammaren. Då var den lösning, som föreslås i proposition nr 200, fullkomligt otänkbar. Vi kämpade flerfrontskrig i kamrarna, mot partivänner, mot oppositionen och mot dåvarande kommunikationsministern.

Våra önskemål betraktades i största allmänhet som ett uttryck för en göteborgsk besvärlighet, och någon förståelse för resonemangen rönte vi inte. Vi mötte också ganska liten förståelse från företrädare för andra landsändar. Men kommunerna har under hand blivit varse vart detta system har lett, och det har gjorts framställningar från partivänner och andra och från olika städer som har beklagat sig över att kommunerna fått ligga ute med stora pengar. Men det fanns som sagt 1967 i riksdagen ganska litet intresse för den sidan av saken. Vi har nu fått en annan kommunikationsminister, och han har haft möjlighet att tänka om på denna punkt. Luftfarten går ju numera med förtjänst, och det är självklart för honom att kommunerna skall få del däri. Detta borde ha kunnat utsägas redan 1967. Statskontoret påpekade redan då att kommunernas bidrag borde ha karaktären av lån och att villkor för återbetalning av lånen borde formuleras. Jag har därför anledning att i dag applådera omvändelsen och att tacka kommunikationsministern för denna proposition. De beräkningsmetoder och fördelningsprinciper som anges i propositionen har inte motiverats på ett avgörande sätt. Det kan fortfarande enligt mitt sätt att se bli diskussion därom. Sista ordet är väl därmed kanske inte sagt. Kommunförbundet har anledning att granska det hela. Men detta får inte skymma min tillfredsställelse över det steg som nu tagits. De kvarvarande frågorna om fördelningen och beräkningsmetoderna får enkammarriksdagen ta ställning till — denna fråga kommer väl upp igen. Det är min övertygelse, herr talman, att det även i den kommande enkam marriksdagen skall finnas besvärliga göteborgare som kan driva denna fråga. tion. När det gällde s.k. enbilsåkare skulle även sjukdom godtagas som restitutionsgrund. c. att också brist på sysselsättning för fordonet skulle utgöra en förutsättning för dispens. i den mån de icke kunde anses besvarade genom vad utskottet i betänkandet anfört.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 64 behandlas Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen om automobilskatt. Förslaget går ut på ett bemyndigande för Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer att, när synnerliga skäl föreligger, medge nedsättning av eller befrielse från automobilskatt. Syftet med den föreslagna dispensregeln är att möjliggöra restitution av fordonsskatt på tyngre lastbilar för kortare tid än hel kalendermånad. Förutsättningarna i propositionen är i huvudsak att fordonets årsskatt uppgår till 4 800 kronor och att det under en sammanhängande period av minst 15 dagar reservavregistreras på grund av vägavstängning vid tjällossning eller reparation. När det gäller s.k, enbilsåkare skall även sjukdom godtas som restitutionsgrund. I den till betänkandet fogade reservationen från ledamöter i moderata samlingspartiet anföres behovet av vidgade möjligheter till dispens. Med hänsyn till de administrativa svårigheterna skall beloppet för restitution begränsas till minst 200 kronor, vilket föreslås såväl i propositionen som av utskottet. Reservanterna delar den uppfattningen, men yrkar att gränsen för rätt till restitution skall dragas vid bestämmelsen för tung lastbil, en totalvikt vid 10 ton och med en årsskatt av ca 3 000 kronor i stället för det i propositionen före slagna och av utskottsmajoriteten bifallna årsbeloppet av 4 800 kronor. Rätt till restitution bör gälla från en årsskatt om lägst 3 000 kronor, men med den begränsningen att restitutionen minst skall uppgå till 200 kronor för att restitution skall utgå. Reservanterna tillstyrker, i likhet med utskottsmajoriteten, att den föreslagna tidsperioden skall vara 15 dagar som kortaste tidsperiod, men att i samband med reservavregistreringsperiod, som omfattar en eller flera månader, tiden före eller efter sådan registreringsmånad skall vara 10 dagar. Propositionen föreslår att vägavstängning vid tjällossning eller reparation samt för s.k. enbilsåkare sjukdom skall godtas som restitutionsgrund. Utskottet uttalar att jämväl annan vägavstängning skall medföra rätt till dispens. I motionsparen 1: 1372 och II: 1595, med mig som huvudmotionär, och i reservationen från moderata samlingspartiets utskottsledamöter begäres att brist på sysselsättning jämväl skall utgöra grund för dispens.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
Herr talman! Herr Pettersson har redogjort för innehållet i såväl propositionen som reservationen, och jag kan därför fatta mig kort. Utskottsmajoriteten tillstyrker propositionens förslag inte minst därför att propositionen är ett positivt svar på en beställning som riksdagen gjorde i våras. Bevillningsutskottet hade då i en skrivning hemställt om åtgärder för ökade möjligheter till restitution av fordonsskatt. Jag tycker att vi i stort sett kan vara nöjda med det förslag som föreligger i propositionen. Reservanterna vill emellertid, som framgick av herr Petterssons anförande, gå ett steg längre än vad utskottsmajoriteten har föreslagit. Det gäller framför allt gränserna för årsskatten 4800 kronor och tiden 15 dagar, där reservanterna i vissa fall vill ha 3 000 kronor respektive 10 dagar. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om var man skall dra dessa gränser. Vi har från majoritetens sida inte ansett oss kunna tillmötesgå reservanternas Önskemål i detta avseende. Det förtjänar i det här sammanhanget att noteras — och det sägs också av reservanterna — att vi nog inte når en tillfredsställande lösning av detta problem, förrän vi har avvecklat den årliga beskattningen och kan övergå till kilometerbeskattning. Det förslag som nu föreligger bör följaktligen ses som ett provisorium. På en punkt skiljer vi oss åt mera i sak, nämligen när det gäller reservanternas förslag om att brist på sysselsättning skall kunna åberopas som skäl för dispens. Jag har svårt att se hur en klar rättvisa skall kunna uppnås på det sättet och hur en sådan ordning skall kunna administreras. Dessutom kan — och det är för mig väsentligt — en sådan bestämmelse inbjuda till missbruk, och det bör man självklart akta sig för. Propositionens förslag, som tillstyrks av bevillningsutskottets majoritet, innebär, som jag redan sagt, ett tillmötesgående av krav som framförts av ifrågavarande intressenter.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

Herr talman! Som herr Tage Johansson mycket riktigt sade, gjorde bevill ningsutskottet i våras mer eller mindre en beställning rörande dispensmöjligheten. Anledningen till det var en motion vars yrkande i stort sett sammanfaller med yrkandet i den reservation som är fogad till utskottets nu föreliggande betänkande. Beträffande den principiella frågan om att brist på sysselsättning skulle utgöra grund för dispens sade herr Johansson att det kanske skulle bli svårt att utforma ett sådant system rättvist, att administrationen skulle bli svår och att bestämmelsen skulle inbjuda till missbruk. Jag tror att möjligheterna till missbruk är lika stora när det gäller verkstadsarbete. Förfarandet bygger ju ändå på ett förtroende för den person som skall verifiera att en lastbilsägare har haft sin bil stående för reparation eller på grund av brist på sysselsättning.

Det borde finnas möjligheter att exempelvis genom åkarnas organisation, deras lastbilscentraler eller befraktarnas ordercentraler, som ju är stora administrationsapparater, kunna undanröja de farhågor som herr Tage Johansson hyser.

Herr talman! Beträffande möjligheterna till missbruk säger herr Karl Pettersson att även verkstadsarbete på samma sätt skulle kunna inleda till missbruk. Jag har nog en helt annan mening. Har jag min bil inlämnad på verkstad, är det lätt att få den saken verifierad av vederbörande verkstad. Det kan inte vara riktigt lika lätt att få verifierat om jag har varit arbetslös eller inte. Det gäller ju inte enbart tim merbilar utan även bilar med andra körningar. Om jag har haft bilen stående 14 dagar och får en liten beställning den femtonde, kan det vara frestande att tacka nej till den beställningen för att få 15 dagars arbetslöshet och därmed följaktligen ha rätt till restitution. Sådana små detaljer får man lov att ta med i bilden i denna debatt.

Om inget oförutsett inträffar, torde dagens sammanträde kunna avslutas omkring kl. 17. Jag vill också meddela att Sveriges Radio begärt att det vid morgondagens avslutningsplenum måtte få förflyta ett par minuter efter kl. 15 innan sammanträdet öppnas, detta för att ge TV möjlighet att orientera allmänheten om vad första kammaren är. Jag vill säga detta på det att kammaren icke måtte uppfatta det som om talmannen kommer för sent till det sista sammanträdet.

Herr talman! Proposition nr 157 bygger till stora delar på det betänkande som Kommittén för ett renare samhälle avgav sommaren 1969. De förslag som kommittén lade fram hade karaktären av en paketlösning, som när det gäller renhållningsansvaret ute i kommunerna byggde på följande resonemang. För den allmänna renhållningen i kommunerna finns ingen närmare till hands liggande lösning än att låta kommunerna själva vara huvudmän för denna. Renhållningsansvaret, som tidigare endast gällt hälsovårdstätort, skulle således utsträckas till att omfatta kommunens hela område. Detta måste, hur renhållningen än löses, medföra en ekonomisk belastning för kommunerna. Emellertid fann kommittén att den största nedskräpningen förekom på de allmänna vägarna och på en markremsa utanför vägområdet, som uppskattades till cirka 50 meter på vardera sidan. Då nedskräpningen på vägbanan och därinvid var en följd av trafiken borde, såsom även 1960 års vägsakkunniga menade, vägverket såsom ansvarigt för väghållningen i övrigt även svara för väghållningen vid sidan av vägen. Därmed skulle belastningen på kommunerna inte bli så stor. I propositionen har departementschefen följt vissa av kommitténs förslag men i andra delar sökt andra lösningar. Därmed har enhetligheten i paketförslaget brutits och kostnader flyttats över på kommunerna. Sålunda har genom förslaget till kommunal renhållningslag kommunerna ålagts full renhållningsskyldighet. När det gäller de allmänna vägarna däremot har vägverket såsom väghållare ålagts renhållningsskyldighet allenast för själva vägområdet plus en markremsa om 25 meter utanför parkeringsoch rastplatserna. Inte ens de futtiga 2 meter utanför själva vägområdet som 1960 års vägsakkunniga föreslagit ansåg man sig kunna gå med på. Det är för att återställa balansen som jag i reservation I föreslår att väghållarens renhållningsansvar utsträckes till en zon av 25 meters bredd utanför vägområdet. Då nedskräpningen avklingar ganska snabbt med avståndet från vägen har jag ansett mig kunna begränsa ansvaret till ett område om 25 meter. I realiteten kommer säkerligen renhållningen på de flesta ställen att inskränka sig till ett fåtal meter. Bakom förslaget ligger också praktiska skäl och trafiksäkerhetsskäl. Det kan inte vara rationellt att två skilda städpatruller samlar upp samma slags skräp, som råkat hamna på ömse sidor om ett kritstreck. Min reservation, som stöds av en stor majoritet remissinstanser, avser således dels att få en rationell renhållning på och invid våra allmänna vägar, dels att inte belasta kommunerna med den av vägtrafikanterna orsakade nedskräpningen. Jag befarar att många av riksdagens ledamöter på grund av den stora propositionsfloden inte haft tillfälle att tänka igenom dessa frågor, som kommittén å andra sidan ägnat mycket stor uppmärksamhet. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservation I. När det gäller renhållningen av de enskilda vägarna framskymtar faran av den stora pappersfloden än mer. Såväl ett antal remissmyndigheter som departementschefen — jag hänvisar till sidan 83 i propositionen — har förutsatt att kommittén föreslagit att enskilda väghållare i gemen skulle åläggas samma renhållningsansvar för sina vägar som vägverket för de allmänna vägarna. Hur har ett sådant missförstånd då kunnat uppkomma? Kommittén har nämligen inte framlagt något sådant förslag. Jag har sökt klarhet och funnit den genom en jämförelse mellan sidorna 129 och 154 i kommittébetänkandet Ett renare samhälle. Den förstnämnda sidan innehåller kommitténs förslag, den senare en sammanfattning som olyckligtvis råkat bli missvisande. Slutsatsen blir att man inte orkat med att läsa mer än sammanfattningen och stött sina ställningstaganden på denna felaktiga sammanfattning. Kommitténs förslag, som i huvudsak är lika med den reservation II som jag gjort mot utlåtandet, avser endast att komplettera lagen om enskilda vägar så att i denna, liksom i lagen om allmänna vägar, vägrenhållning blir ett väghållningsbegrepp. Så är nämligen nu inte förhållandet, och det finns en mängd fritidsvägar av enskild natur där nedskräpningen är betydande och fordrar en organiserad städning lika väl som man behöver snöröjning och sandning när det är halt. Som väl de flesta kammarledamöterna torde känna till är det väghållarna själva som vid vägförrättning eller genom enskild överenskommelse har att besluta rörande omfånget av vägarbeten och väghållning på de enskilda vägarna. Endast i ett fall — och det har icke gömts undan — medför föreslagen ändring i lagen om enskilda vägar ett åläggande om städnings ansvar. Det gäller tätorter, där väghållningen regleras genom vägförening — en förening som har en helt annan organisation än vägsamfällighet, fastän de ofta förväxlas. Genom ändring av 87 § i lagen om enskilda vägar åläggs således vägföreningen i en tätort städningsansvar av i huvudsak samma innebörd som det som gäller väghållaren till allmän väg. Där finns t.ex. en skyldighet att sanda. Självklart borde en sådan skyldighet även uppföljas genom att man städade bort vad man skräpat ned under vinterns sandning. Vi har även föreslagit att statsbidragen till den enskilda väghållningen skulle uppräknas med hänsyn till vägrenhållningen. Därvid bör det dock enligt kommitténs mening som villkor för det uppräknade bidraget krävas att vägrenhållning verkligen sker och således uppfattas som en uppgift för den organisation som mottar bidraget. Men då bör man även ha möjlighet att i lagen skriva in vägrenhållning såsom en uppgift för de enskilda vägorganisationerna. Herr talman! Trots att jag väl inser det omöjliga i att omvända en för tillfället ganska glest besatt kammare ber jag att få yrka bifall till såväl reservation I som reservation II.

Herr talman! De frågor som behandlas i föreliggande proposition och utskottsutlåtande gäller skärpta bestämmelser till skydd mot nedskräpning och åläggande om renhållningsskyldigheter för stat och kommun. Om skärpningen i 23 § naturvårdslagen får den önskade effekten att envar som vistas ute i naturen, längs vägarna eller i bebyggda områden undviker att strö tomglas och andra emballage, tidningar o.d. omkring sig, blir ju det allmännas skyldighet att ta till vara skräpet av mindre omfattning. Nu är det väl ingen som tror att det blir riktigt på det viset. Renhållningen kommer säkert att få en framträdande plats även i fortsättning en. Uppgiften att plocka rätt på vad människor i tanklöshet och nonchalans lämnar efter sig kommer troligtvis att bli alltmer omfattande, om detta enorma utflöde av engångsförpackningar och andra emballage skall fortsätta att öka i samma takt som hittills. även här bör åtgärder sättas in, så att inte det som av bekvämlighetsskäl införes i det ena ledet på ett område vållar besvär och kostnader i andra avseenden. Nedskräpningen utefter våra vägar, och då särskilt vid och omkring rastplatserna, är väl det mest iögonenfallande av dessa föroreningsproblem. Främst sommartid utgör rastplatserna en sanitär olägenhet, och det tilltänkta angenäma avbrottet i resan blir inte så njutbart med dessa högar av matsäcksrester, papper och exkrementer. Vägarna — speciellt vägarna utanför samhällena — kantas av tomglas och ölburkar. De som deltagit i de länsomfattande frivilliga städaktionerna vet vad allt de vägfarande behagar kasta ifrån sig under färden — det är minsann inte litet. I fråga om de allmänna vägarna föreslog Kommittén för ett renare samhälle att renhållningsansvaret skulle omfatta marken intill 50 meter från det egentliga vägområdet. Propositionen begränsar väghållarens renhållningsskyldighet till enbart vägområdet samt vid parkeringsoch rastplatser till 25 meter däromkring. I våra motioner 1:1315 och II: 1532 yrkar vi på renhållning av ett område på 25 meter utmed hela vägbanan. Flera andra motionärer har också föreslagit vidgade bestämmelser i förhållande till propositionens förslag. Utskottet har dock ej funnit skäl att sträcka sig så långt utom i fråga om förstagångsröjningen, då behovet anses särskilt stort. Utskottet är alltså överens med motionärerna om att nedskräpning förekommer även utanför det egentliga vägoch rastplatsområdet. Det torde därför inte vara tillräckligt att inskränka renhållningen där till enbart initialskedet. Nu är det väl egentligen fel att exakt i meter ange det område som skall hållas rent. Det bör ju omfatta allt skräp som finns kastat utefter väg samt på och omkring parkeringsoch rastplats, oavsett om det är 19, 25, 50 eller några fler meter från vägen. Det är ofta beroende på terrängens beskaffenhet. I princip bör man ta rätt på allt skräp som rimligen kan anses ha slängts eller lämnats kvar av de vägfarande under resan eller vid tillfälliga uppehåll. Det kan väl inte heller vara praktiskt att såväl väghållaren som kommunen skall svara för vägrenhållningen. Då är det stor risk att det hela blir halvgjort. Reservationen I av herr Skårman tar upp dessa synpunkter. Då han i renhållningen också tar med en markremsa på 25 meter intill väg, vilket helt sammanfaller med vår motion, vill jag tillstyrka reservation I. även om jag inte tror att väghållaren går med måttbandet i hand är det nog bäst att ange att också det närmaste området intill väg bör ingå i renhållningen. Jag hoppas därtill på en generös bedömning och en sådan tillämpning att inte några gränsproblem uppstår. Vi hade i vår motion föreslagit att väghållarens renhållningsansvar skulle gälla även enskild väg. Herr Skårman har ett liknande förslag, som dessutom är både bättre och mera lagtekniskt utformat och som han närmare har redogjort för tidigare. Han följer upp förslaget i sin reservation II, till vilken jag ger min anslutning. Kommittén för ett renare samhälle ansåg också att väghållning naturligen även borde omfatta vägrenhållning. Sag beklagar att utskottsmajoriteten, liksom departementschefen, inte ansett detta vara praktiskt genomförbart. Många enskilda vägar leder ju in till områden som är attraktiva i olika avseenden och därför utnyttjas i stor utsträckning. Tyvärr är det väl ingen skillnad på människornas beteenden vare sig de färdas på allmän eller enskild väg när det gäller att skräpa ned. Det vore också önskvärt om de enskilda väghållarna vid iordningställandet av nya vägar i större utsträckning tänkte på miljöfrågorna. Vägarna går oftast rakt fram utan tanke på terrängformationerna, och någon uppsnyggning av slänter och dylikt förekommer inte. Det ser ibland ut som om en jätteplog gått fram rakt genom naturen. Men detta är ett problem som får tas upp i annat sammanhang. Visserligen har SJ andra bekymmer och ekonomiska problem att brottas med, men nog tycker jag att det är hög tid att ta uti med toalettfrågan i vagnarna. Det är faktiskt synd om de människor som råkar bo i samhällen utmed järnvägslinjerna. Resenärernas behov att gå på toaletten inställer sig inte endast mellan samhällena — jag tänkte säga stationerna, men mellan dem finns det numera som bekant gott om tid. Nu kommer det att ordna sig, säger utskottet, när vi får slutna toalettsystem för järnvägsvagnar. Men det torde nog dröja ett bra tag innan det hela blir genomfört. Under tiden fortsätter föroreningen, och ingen åläggs ansvaret att städa upp. Det vore åtminstone på tiden att SJ ändrade sina skyltar i vagnarna. Fortfarande står det anslag vid fönstren att föremål som kan vålla brand eller annan skada ej får kastas ut. Oavsett om skada vållas eller inte borde ju ingenting över huvud taget få kastas ut, och det borde framgå av skyltarna — om man nu skall ha dem kvar. Till sist vill jag beröra den enligt min mening viktigaste frågan — frågan om engångsförpackningar. Det blev alltså inget förbud trots att engångsförpackningar har den största andelen i den tilltagande nedskräpningen. Fördelarna är trots allt större än nackdelarna enligt kommittén, departementschefen och utskottet. Det är svårt att dela den uppfattningen, även om önskan om bekvämlighet delas av alla. Det är också svårt att dela den uppfattningen om man tänker på den förfulning som engångsförpackningarna åstadkommer när de kastas ute i naturen, den skada de kan förorsaka i fråga om skärsår på både män niskor och djur och de ökade kostnaderna både vid inköpet och omhändertagandet och destruktionen av avfallet. Som vanligt höll jag på att säga, kommer samhället för sent in i bilden. De kommersiella intressena har fått härja alltför fritt och alltför länge. Självbetjäningsbutikerna bygger på systemet med engångsförpackningar, och de mäktiga bryggeriföretagen har skickligt via en förförisk reklam styrt utvecklingen både när det gäller engångsglas och ölkonsumtion. De forna ölschappen som var tillhåll för äldre s.k. ölgubbar har nu döpts om till pubar, där det ungdomliga öldrickandet florerar i allt större omfattning. Det har blivit inne för både flickor och pojkar att dricka öl — en utveckling som de mäktiga ölfabrikanterna gnuggar sig i händerna åt. Allt kan ju åstadkommas med en mördande reklam. Men det var nu engångsglas och plåtförpackning för öl och läskedrycker frågan gällde, I Danmark är, enligt upplysningstjänsten, ett lagförslag om förpackningar för öl och läskedrycker föremål för utskottsbehandling. Enligt förslaget skall inrikesministern kunna vidta åtgärder för att förhindra att öl, must och kolsyrehaltiga läskedrycker försäljes i engångsförpackningar. I Finland förekommer inte någon nämnvärd försäljning av öl och läskedrycker i engångsglas, och engångsglas förekommer egentligen endast i fråga om importöl. Naturvårdande intressegrupper har dock i olika sammanhang uttalat sig mot engångsglas. Den 15 april i år fattade den finska regeringen ett principbeslut enligt vilket man avsåg att lagstifta om förbud mot användande för engångsbruk av glasflaskor för läskedrycker. Samtidigt beslöt Finlands regering vidta åtgärder för att skjuta upp beslutet om tillstånd att använda ölburkar av plåt. Man förordnade samtidigt att användningen av nya förpackningsämnen för = engångsförpackningar skulle bli beroende av tillstånd. Det är däremot inte bekant om den nya regeringen i Finland har samma uppfattning och fullföljer den tidigare regeringens beslut. Nedskräpningsproblemet i Finland torde dock öka om det finska Alkoholbolagets beslut att fr.o.m. mars nästa år tillåta försäljning av öl i plåtburkar förverkligas. I Norge träffades 1965 en frivillig överenskommelse mellan bryggerierna, mineralvattenfabrikanterna och A/S Vinmonopolet om att avstå från att marknadsföra öl och mineralvatten i engångsflaskor. Förutsättningen för överenskommelsen var att inte heller någon import av öl och läskedrycker i engångsflaskor skulle äga rum. Överträdelser har emellertid i vissa fall skett. Den 10 april i år förelades stortinget ett regeringsförslag om möjlighet att utfärda förbud mot användande av vissa slags engångsemballage vid marknadsföring av konsumtionsvaror. Lagen bifölls, och enligt denna kan i Norge Kungl. Maj:t eller den Kungl. Maj:t bemyndigar utfärda föreskrifter om förbud mot användning av vissa slag av engångsförpackningar. Inställningen till problemet med engångsförpackningar är sålunda mera positiv i de övriga nordiska länderna än i Sverige. Detta synes också gälla de remissinstanser som yttrat sig. Det kan tilläggas att Nordiska rådet hemställt till de olika regeringarna om en likartad lösning av de problem som är förenade med användandet av engångsförpackningar. I ett tilläggsförslag av den 3 september i år hemställes att Nordiska rådet måtte rekommendera de nordiska regeringarna att tillämpa enhetliga principer för lagstiftning som gäller användningen av engångsförpackningar. I sistnämnda förslag beklagas att inga kontakter tagits mellan regeringarna med anledning av rådets rekommendation. Tilläggsförslaget är för närvarande under remissbehandling och avses tas upp till behandling vid sessionen i Köpenhamn i februari nästa år. Det går alltså trögt att få en önskvärd lösning på nordisk basis. Utskottet hoppas på forskning och utvecklingsarbete och att vi skall få fram mera miljövänliga och ofarliga förpackningsmaterial. Sedan sätter man sin tillit till upplysning och skärpt förbud mot nedskräpning. Det förefaller att vara fromma förhoppningar. Då tror jag mera på en miljövårdsnämnd. Jag uttalar den förhoppningen att det fortsatta utredningsarbetet skall resultera i förbud mot miljöfarliga produkter. Dit hör utan tvekan engångsförpackningar av glas och plåt för öl och läskedrycker. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna I och II och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Mycket av det herr Hjorth sade om engångsförpackningarna och den nedskräpning i naturen som de för med sig skulle jag kunna ansluta mig till. Men för att leda det resonemanget i konsekvens anser jag att det finns all anledning att också stödja reservation III av herr Sellgren. Jag har alltid haft den inställningen att det borde bli ett förbud mot nedskräpningen i naturen med emballage, framför allt glasförpackningar, burkar osv. Jag har av propositionen, med dess ingående analyser och med det myckna material man haft till sitt förfogande för att belysa olika möjligheter för att åstadkomma ett förbud, förstått att den vägen inte är framkomlig, i varje fall inte nu. Därför har jag skrivit under motionerna 1:1320 och II: 1531. Jag ansåg att förslagen i motionerna utgjorde en framkomlig väg. Utskottsmajoriteten har dock icke ansett sig kunna tillstyrka motionärernas förslag. Motionerna innehåller dock, anser jag, förslag som öppnar möjlighet att få till stånd en bättre tingens ordning då det gäller att komma till rätta med ned skräpningen i naturen, nämligen genom att pantförfarandet återinfördes, framför allt för glasförpackningar. Panten skulle inte uppgå till glasets värde, utan beräknas i förhållande till vad nedskräpningen nu kostar samhället. Den utgångspunkten anser jag vara riktig då det gäller att försöka återinföra pantförfarandet. En hel del mindre affärer på olika håll i landet har också börjat pröva möjligheten med ett pantförfarande. De är naturvårdsvänliga och vi kan bygga vidare på deras experiment. Det finns, herr talman, anledning att uppmärksamt följa utvecklingen på emballageområdet. Genom ett pantsystem kan man eventuellt söka driva utvecklingen i riktning mot förpackningsformer som är mindre skadliga än de nu använda. Ett pantföreläggande kunde innebära att ökade resurser sättes in på att få fram förpackningar som lättare förstörs och som inte förfular naturen på samma sätt som nu sker. Herr talman! Med dessa utgångspunkter anser jag att det i konsekvensens namn finns anledning att ge vår anslutning till reservation III av herr Sellgren.